Jag hälsar kammarens ärade ledamöter välkomna till det första sammanträdet vid 1975/76 års riksmöte.

Eders Majestät!

Herr talman, ärade ledamöter! Inledandet av ett nytt riksmöte är ett viktigt led i landets politiska liv. Ett nytt arbetsår för ledamöterna påbörjas. Vårt folk har anförtrott åt eder att fatta viktiga och ofta långtgående beslut. Dessa avgöranden får stor betydelse för enskilda medborgare, för landets utveckling liksom för våra relationer till andra nationer. Vi knyter starka förhoppningar till edert arbete. Jag önskar eder, valda ombud för Sveriges folk, ett lyckosamt arbetsår och förklarar detta riksmöte öppnat.

Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten, medlemmar och suppleanter i Nordiska rådet samt ledamöter vilka får delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB. I egenskap av vice ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman! Stadgandet i 1866 års riksdagsordning § 55 om motionsrätt med anledning av under riksdagen inträffad händelse har i praxis tilllämpats mycket restriktivt, och doktrinen har ställt sig bakom denna praxis. Under förarbetena till författningsreformen diskuterades ingående huruvida den nya riksdagsordningen skulle innehålla ett motsvarande stadgande. Det framhölls att en uppmjukning av dittillsvarande praxis skulle kunna medföra att ett stort antal motioner väcks efter den allmänna motionstidens utgång. Dessa farhågor föranledde grundberedningen att motsätta sig att någon motionsrätt med anledning av under riksdagen inträffad händelse över huvud taget medgavs. Det stadgande som sedermera intogs i den nya riksdagsordningen ger tydligare än den tidigare formuleringen uttryck för de överväganden som lett till den restriktiva tillämpningen av bestämmelserna i ämnet. Det krävs nu att motion väcks gemensamt av minst tio ledamöter, det skall gälla en händelse av större vikt och denna händelse skall inte ha kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden. I förarbetena underströks bestämmelsens undantagskaraktär och betydelsen av att stadgandet tillämpas på ett sådant sätt att regeln om tidsbegränsning av rätten att väcka fristående motioner inte urholkas. De i den nu föreliggande motionen åberopade händelserna kan inte anses vara av sådan art att de utgör grund för motionsrätt enligt 3 kap. 15 S riksdagsordningen. Jag hemställer därför att kammaren avslår herr Werners i Tyresö yrkande att kammaren skall påfordra proposition på remiss till utskott av motionen nr 1.

Herr talman! Riksdagsordningens bestämmelser om motion med anledning av händelse av större vikt måste självfallet hanteras med omsorg och varsamhet om riksdagsarbetet inte skall ryckas sönder. Vi räknar inom folkpartiets riksdagsgrupp med att man även inom övriga riksdagsgrupper har den inställningen. Kammarens prövning av motioner som åberopar 3 kap. 15§ riksdagsordningen skall sedan ske mot den bakgrunden. Den nu aktuella motionen är i sin uppläggning delvis inkonsekvent. Text och yrkande är till dels motstridiga. I motionen hävdas nämligen, att den nya insikt om asbestens dödliga verkan som framkom i september inte innebar någon förändring i förhållande till tidigare kända fakta. Vi har en annan bedömning. Den skakande insikten om sambandet mellan en rad enskilda dödsfall och den farliga arbetsmiljön är enligt vår mening en händelse av större vikt som inte kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden. Med anledning av detta bör remiss inte vägras, trots motionens klara brister. Vi kommer alltså, om det blir votering, att rösta för att motionen remitteras.

Herr talman! Det underströks under arbetet med vår nya grundlag att den extraordinära motionsrätten måste tillämpas restriktivt. Det är nödvändigt att vi gör så. I och för sig kunde man väl önska sig en ständigt fri motionsrätt i riksdagen. Men skälet mot detta är att det skulle medföra mycket stora svårigheter för riksdagen att organisera sitt arbete. Därför måste vi iaktta återhållsamhet med användningen av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 15 § riksdagsordningen, såsom det underströks när riksdagen fattade beslut om den paragrafen. Från centerns sida delar vi den uppfattning som talmännen har kommit fram till — alltså att motionsrätt nu inte finns. Men politiskt och i sak är asbestfrågan utomordentligt allvarlig. Det har från vårt håll understrukits i olika sammanhang, bl.a. i samband med kärnkraftsdebatten. Nu finns det ju andra möjligheter här i riksdagen. Den bästa vägen är enligt min mening ett initiativ i vederbörande utskott. Mot detta finns inte någon som helst konstitutionell invändning. Herr talman! Vi avser att från centerpartiets sida ta ett sådant utskottsinitiativ.

Herr talman! Frågan om asbestens eventuella skadeverkningar har helt naturligt blivit aktuell efter det att rapporter i ämnet på sistone publicerats, som väckt betydande uppmärksamhet i massmedia. Det är självklart att de politiska partierna följer frågor av detta slag noggrant och i sitt arbete verkar för förbättrad arbetsmiljö och väl fungerande skyddsåtgärder, lik som att farliga ämnens användning förbjuds eller kraftigt begränsas. Moderata samlingspartiet är helt naturligt berett att såväl i som utom riksdagen medverka i ett sådant arbete. I det nu föreliggande fallet vill vi betona att vår inställning till motionsrätt eller inte uteslutande grundar sig på en konstitutionell bedömning. Enligt vår mening är grundlagen och dess förarbeten härvidlag tillräckligt klara och entydiga. Visserligen medger RO 3:15 motionsrätt ”med anledning av händelse av större vikt” men detta kan inte avse det nu aktuella fallet. Händelse av sådan vikt som grundlagen i detta fall syftar på är det inte fråga om. Herr talman! Grundlagen ger riksdagen möjligheter att i andra former aktualisera inträffade händelser av detta slag. Det interpellationsoch frågeinstitut som finns är en sådan möjlighet. Den införda rätten för utskotten att själva ta initiativ är en annan. Det finns därför möjligheter för riksdagen att seriöst behandla den sakfråga som motionärerna nu vill aktualisera. Herr talman! Utifrån konstitutionella utgångspunkter bör därför inte remiss till utskott ske av den nu aktuella motionen.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

Vi är tvärtom beredda att på allt sätt verka för att denna allvarliga arbetsmiljöfråga, liksom andra, löses med alla de medel som kan vara tillgängliga. Vi anser frågan vara alltför viktig för att behöva tas upp med konstitutionellt tveksamma medel — det torde knappast föra sakfrågan framåt. Herr talman! Med detta vill jag bara säga att vi socialdemokrater alltså stöder talmanskonferensens förslag och vid en eventuell votering kommer att rösta för det av konstitutionella skäl — inte för sakfrågans skull.

Herr talman! Den nya grundlagen gäller sedan den 1 januari i år. Parlamentarismens principer och principen om att all makt utgår från folket är däri fastlagda. Det kan vara skäl att erinra om detta just i dag, då pressen över hela landet kommenterar den i går framlagda frioch rättighetsutredningen. Om dessa principer var det en bred enighet både när det vilande grundlagsförslaget togs och vid det slutliga beslutet av år 1974 — alltså av den nu sittande riksdagen. Likaså var det den överväldigande majoriteten av riksdagen som ställde sig bakom att det monarkiska statsskicket i Sverige skall bestå i framtiden. Enligt vår mening har man härigenom uppnått en lycklig förening mellan en ur traditioner framsprungen konstitutionell monarkisk statsform och en modern demokratisk beslutsordning, grundad på folkets i fria val uttryckta vilja. Den ändring i ämbetets innehåll som beslutet också innebar kan sägas vara i tiden. Ett är också säkert: monarkin är fast förankrad i djupet av folket. Mot denna bakgrund finns det också anledning att ta upp frågan om kvinnlig tronföljd. Samhällsutvecklingen i Sverige liksom i flera andra länder har inneburit ökade krav på jämlikhet mellan könen. År 1975 är t.o.m. ett opinionsår för denna strävan. Sverige har varit engagerat i det internationella kvinnoåret och här hemma har vi jämlikhetsdelegationer i arbete och en omfattande diskussion över huvud taget i dessa frågor. I ett sådant läge är det ganska underligt att statschefsämbetet skall vara förbehållet endast män. Inte kan man väl anse att en kvinna saknar förmåga att fylla de funktioner av representativ och ceremoniell art som statschefen har i dag. Det är en något underlig situation att det i vår grundlag, dvs. den författning som reglerar vår demokratis livsvillkor, skall finnas inslag som godkänner en förlegad form av manlig - om jag vågar säga det — överhöghet. Jämlikhet, herr talman, bör gälla alla. Med hänvisning till vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 i konstitutionsutskottets betänkande nr1.

Herr talman! 1975 år det internationella kvinnoåret. På en lång rad områden har kvinnofrågor diskuterats och manifesterats. På ett område har dock ingenting hänt, och jag skall strax återkomma till det. 1974 års grundlagsreform lade klart och otvetydigt fast att vi också i fortsättningen skall ha ett monarkiskt statsskick i Sverige. För detta röstade kammarens socialdemokrater. Frågan om monarkins vara eller icke vara skulle vi alltså inte vidare behöva diskutera här i kammaren. Självfallet skall ingångna överenskommelser härvidlag respekteras. Ty det är väl så — hoppas jag — att socialdemokratin står fast vid det grundlagsbeslut som har fattats, nämligen att vi också i fortsättningen skall ha ett monarkiskt statsskick här i landet. Om det inte är på det sättet, vore det tacknämligt om riksdagen och svenska folket fick ett klart besked — Nr 7 på den punkten. I detta sammanhang är det naturligt att ta upp frågan om kvinnlig tronföljd. Om nu socialdemokratin här i kammaren bestämt sig för och = givit sin röst för monarkins fortbestånd, borde det vara naturligt, riktigt — Vissa grundlagsfråoch tillbörligt att man också fullföljde de strävanden till jämlikhet mellan — gor könen som man i så många andra sammanhang har talat om. I vårt moderna samhälle borde det vara en självklarhet att också kvinnor äger rätt att bestiga Sveriges tron. 1810 års successionsordning är ett ännu bestående monument över den bristande jämlikheten mellan män och kvinnor. 1810 års successionsordning är ett av de få hinder som vi har kvar i vår konstitution och i övriga lagar för att jämlikhet skall kunna råda mellan män och kvinnor. Vi har, herr talman, åtskilliga gånger diskuterat frågan om kvinnlig tronföljd i Sveriges riksdag. Jag har försökt följa de här debatterna under senare år, och jag tycker inte att man från socialdemokratiskt håll någon gång har fört fram några sakliga och bärande argument mot kvinnlig tronföljd. Motiveringen för den ståndpunkt man har intagit, att vi inte skall ha kvinnlig tronföljd, har ju — officiellt eller halvofficiellt — varit att man inte vill bidraga till att med en sådan åtgärd befästa monarkin i Sverige. Men med den här motiveringen tycker jag att man har avslöjat sin egen svaga sakståndpunkt. Man vågar inte, av rädsla för folkopinionen, avskaffa kungen. Man idkar i stället krypskytte mot monarkin. Man vill inte införa kvinnlig tronföljd i Sverige, trots att detta skulle vara ett naturligt steg med tanke på den utveckling som vi har fått i samhällslivet i övrigt. Jag tycker, herr talman, inte att detta är ett handlande som inger någon större respekt. Om nu socialdemokratin vill ha bort monarkin, så säg det då, och försök sedan genomföra det!

Det här är naturligtvis inte en könsrollsfråga som berör särskilt många, det skall erkännas. Men den är principiellt viktig, inte minst kvinnoåret 1975. När vi har diskuterat frågan om monarki eller republik har vi ofta fått höra från socialdemokratiskt håll att det är odemokratiskt med ett ärvt ämbete. När det då har genmälts att detta ju faktiskt bara berör någon eller några få personer och att det således inte kan spela någon särskilt stor praktisk roll har det från socialdemokratiskt håll sagts, att man inte får resonera på det sättet, eftersom detta är en viktig principfråga. Men när det gäller kvinnlig tronföljd vänder man totalt på argumentationen. Då säger socialdemokraterna precis tvärtom. Då menar de att det inte är någon principiellt viktig fråga, eftersom den bara berör någon enstaka person! Någon logik finns sannerligen inte i det resonemanget! 17 Jag vill yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 2, som är fogad till utskottets betänkande. Jag gör det i den förhoppningen, att vi i dag skall kunna föra denna fråga något steg framåt. Jag tycker att det skulle vara en icke obetydlig manifestation av kvinnoåret 1975. Herr talman! När vi nu talar om monarki och republik, låt mig i det sammanhanget i en annan fråga som behandlas i utskottets betänkande anknyta till en av vårt lands mest kända republikaner, nämligen Sten Sjöberg. Han skrev för några dagar sedan i en fackförbundstidning att man inte behövde vara moderatanhängare för att inse att riksdagens ledamotsantal måste begränsas. Han skriver, herr talman, ordagrant: ”Man behöver inte vara moderatanhängare för att instämma i kravet på en väsentlig nedskärning av antalet ledamöter i parlamentet. Vi har nu en folkrepresentation som i storlek tävlar med länder med tiodubbelt antal invånare.” Jag skulle, herr talman, i stort sett kunna nöja mig med att instämma i Sten Sjöbergs plädering för en sänkning av ledamotsantalet i kammaren. Det nuvarande antalet — 350 ledamöter, nästa år 349 ledamöter — är ju helt godtyckligt valt. Det finns ingenting som säger att vi i framtiden måste ha just det antalet för att på ett riktigt sätt kunna spegla folkmeningen och de olika regionernas intressen. Man kan mycket väl tänka sig en sänkning av antalet, och vi har från moderata samlingspartiets sida i olika sammanhang nämnt en sänkning till 299 ledamöter. De eventuellt negativa effekter som kan uppstå kan kompenseras, bl.a. genom att vi redan har ett system med utjämningsmandat, och det systemet kan man justera.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 Vi har fått vissa ansatser till statsministerstyre, någonting som är främmande för svensk konstitutionell tradition. Det kan knappast finnas någon anledning att på det sätt som nu skett stärka statsministerns formella ställning. När vi nu diskuterar omröstningsreglerna inom regeringen har den frågan ett direkt samband med det här problemet. Grundlagberedningen föreslog att om det yppades olika meningar vid ett regeringssammanträde, skulle frågan avgöras genom kollegial omröstning. Det ville alltså grundlagberedningen. Men det vill inte regeringen vara med om. I den grundlagsproposition som herr Palmes regering sände till riksdagen fanns det ingenting alls med om vad som skall ske, om oenighet råder inom regeringen. Det är en klar brist i vår nuvarande författning, och det läge som nu råder får tolkas så, att om det finns olika meningar inom regeringen är det statsministern ensam som bestämmer. Dessa ärenden avgörs alltså inte genom en normal demokratisk omröstning. Nu kan det naturligtvis genmälas att varje regering själv bör få välja Nr 7 sina egna beslutsformer. Jag kan inte hålla med om det. Det rör sig Onsdagen den ändock här om ett av landets viktigaste beslutskollektiv, och då föreligger 22:oktober 1975 det ur allmän synpunkt ett klart intresse för att det finns klara och en= I tydiga regler för hur besluten inom regeringen skall fattas. Det förefaller — Vissa grundlagsfrånaturligt att beslut fattas på samma sätt som inom den svenska demo = gor kratin i övrigt, nämligen genom vanlig omröstning. Den reservation nr 6 som är fogad till utskottets betänkande bör därför bifallas, och jag yrkar bifall till den. Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar återfinns också frågan om befordringsgrunderna vid statliga tjänstetillsättningar. Fru Jacobsson kommer i ett anförande om en stund att utveckla moderata samlingspartiets syn på denna fråga, och jag skall därför nu inte gå in på den. Jag ber att få yrka bifall, herr talman, till reservationerna 2, 3, 6 och

Herr talman! Samtliga de grundlagsfrågor som behandlas i detta betänkande har ju diskuterats tidigare i kammaren, i första hand i samband med grundlagsbeslutet för två år sedan. Argumenteringen är därför relativt välkänd. Det är alltså inte nödvändigt att mera i detalj motivera de ståndpunkter som folkpartiet har intagit, men det är naturligtvis viktigt att grundlagsärendena återges på ett fylligt sätt i det material som ligger till grund för riksdagens beslut. Här finns två viktiga punkter som jag i första hand skall kommentera. Den ena gäller reglerna för att utse statsminister, den andra gäller reglerna för beslutsfattande inom regeringen. Enligt min mening lider de nya regler för val av statsminister som intogs i grundlagen, och som alltså gäller fr.o.m. i år, av flera svagheter. En sådan är att dessa regler ger talmannen en möjlighet att genom att lägga fram förslag som är oacceptabla för kammaren framkalla ett nyval, trots att den parlamentariska situationen inte motiverar detta. Det beror på den automatik som finns i reglerna och som säger, att om kammaren fyra gånger i rad har avvisat förslag till statsminister som har framförts av talmannen skall nyval tillgripas. En annan svaghet är att partigrupper genom att rösta nej till flera statsministerkandidater från olika sidor har samma möjlighet att framtvinga ett nyval, trots att det finns en statsministerkandidat som i och för sig skulle kunna få majoritet i riksdagen. Jag tycker alltså att regeln om automatiskt framkallande av nyval i samband med utseende av statsminister är en betydande svaghet i den nuvarande konstitutionen. Ytterligare en svaghet är att statsminister kan utses med relativ majoritet och i själva verket med ett mycket lågt röstetal. En statsminister kan t.ex. utses av kammaren med 5 röster för, 150 röster mot och åter 19 stoden nedlagda. Jag anser inte att det bidrar till att stärka förtroendet för den här proceduren att det finns en möjlighet att välja statsminister med så få röster genom bestämmelsen om negativ majoritet. De här delarna — dels bestämmelsen om relativ majoritet, dels bestämmelsen om rätt för talmannen att styra statsministervalet på partitaktiska grunder —är enligt min mening mindre lämpliga och inte ägnade att stärka demokratins anseende. Problematiken blir framför allt aktuell i ett oklart parlamentariskt läge, vilket ofta kan sammanfalla med ett krisläge. Då är det viktigt att man har klara och väl genomtänkta regler, även om det naturligtvis i vanliga fall inte finns någon sådan här problematik. Detsamma gäller frågan om beslutsfattandet inom regeringen. Grundlagberedningen påpekade att man i princip kan tänka sig två former för beslutsfattande inom regeringen: antingen allmän omröstning med utslagsröst för statsministern eller beslutanderätten lagd hos statsministern ensam. Grundlagberedningen påpekade också att det med hänsyn till parlamentarisk tradition i Sverige var naturligt att välja den förstnämnda metoden -— alltså allmän omröstning med utslagsröst för statsministern. Nu har man i den nya grundlagen försökt komma ifrån detta problem genom att inte införa några omröstningsregler alls. Det betyder, såvitt jag förstår, att om regeringen är öppet oense kan inga beslut fattas. Jag kan ta ett exempel. Låt oss säga att det inom regeringen är olika meningar i ett utvisningsärende. Såvitt jag förstår kommer då resultatet att bli att något beslut inte kan fattas. Någon utvisning kommer inte till stånd, och de regler som funnits har då i realiteten bidragit till att en åtgärd inte har kunnat genomföras. Dessa regler är ett stöd för dem som inte vill få till stånd åtgärder eller förändringar, och jag tycker att det är klart otillfredsställande. Enligt min mening bör man tillämpa samma beslutsmetodik i regeringen som man tillämpar i riksdagen, i landstingen, i de kommunala församlingarna och i föreningar av olika slag. Man bör alltså ha omröstning bland ledamöterna med utslagsröst för ordföranden — i det här fallet statsministern. Däremot tycker jag, med hänsyn till att statsministern enligt den nya regeringsformen i andra avseenden har givits en så stark ställning, att det inte är lämpligt att han får ytterligare makt genom att ha ensamrätt på besluten inom regeringen. Normal omröstningsprocedur bör alltså gälla även inom regeringen i de — naturligtvis få — fall då oenigheten inom regeringen manifesteras utåt. Sådana enstaka fall kommer sannolikt att uppträda i första hand i krislägen, och i krislägen är också behovet av klara regler, som inte kan manipuleras, särskilt stort. Jag tycker alltså att det finns anledning för riksdagen att redan nu göra en ändring av regeringsformen på den här punkten, så att man inför den beslutsteknik som är den vanliga inom svensk demokrati, och jag tycker inte att man kan fly undan denna problematik genom att avstå från att ha några bestämmelser alls. Herr talman! Jag skall även säga några ord om ytterligare en fråga, som jag uppfattar som i sak mindre betydelsefull. Det gäller kvinnlig — Nr 7 tronföljd. Detta är enligt min mening inte i första hand en konstitutionell Onsdagen den fråga som gäller det monarkiska statsskicket, utan det är en fråga som 22 oktober 1975 gäller synen på förhållandet mellan könen. Vi har under 1900-talet sett —— en utveckling som inneburit att kvinnor har jämställts med män på allt — Vissa grundlagsfråfler områden. En kvinna kan i dag bli statsminister eller ärkebiskop. gor Men en majoritet i den svenska riksdagen har hittills inte velat ta steget fullt ut och låta kvinnan också bli statschef. Såvitt jag förstår är detta en fråga som gäller om man vill sätta en gräns för jämställdheten mellan män och kvinnor just vid statschefen eller om man vill ta steget fullt ut. Jag tycker att det är naturligt att man när det gäller kvinnans formella likställighet tar det sista steget och låter henne också få rätt att bli statschef. Det är väl då rimligt att man utreder formerna för att låta kvinnor få tillträde också till statschefsämbetet. Herr talman!

Herr talman! En viktig uppgift för arbetarrörelsen har varit och är fortfarande att bekämpa reaktionär ideologi och föremål för reaktionär mytbildning. Sedan arbetarrörelsens framväxt i vårt land har kamp förts mot överhögheten. Men när det gäller monarkin — denna feodala kvarleva —- som för länge sedan borde ha placerats på historiens skräphög — har inga större ansträngningar gjorts. Monarkins försvarare kan säga att visst har konungens maktbefogenheter borttagits och att konungens uppgifter i dag i huvudsak är av ceremoniell art. Det är i och för sig riktigt. Men trots detta är tronen och hovet reaktionens tjänare, vare sig det gäller direkta politiska tjänster eller reaktionär mytbildning. Socialdemokraterna brukar vid högtidliga tillfällen åberopa Hjalmar Branting och Axel Danielsson. Men jag har aldrig hört några ledande socialdemokrater åberopa Hjalmar Branting och Axel Danielsson när det gäller vad de sade om monarkin. Hjalmar Branting och Axel Danielsson bekämpade monarkin. De visade på vad monarkin representerade — den . representerade reaktionen, den representerade mytbildning. Men vad är det man i stället får uppleva i dag? Jo, socialdemokratiska landshövdingar, socialdemokratiska landstingsråd och socialdemokratiska kommunalråd ställer i dag upp i hyllningskörerna för kungen när han åker ut i landet. Man står och bugar och bockar för kungen. Vad jag har berört tidigare om monarkin har naturligtvis betydelse för arbetarklassen i vårt land. Men det är ändå inte huvudfrågan när det gäller avskaffande av monarkin och införande av republik. Huvudfrågan är bördsrätten till ämbetet som rikets statschef. Dessutom 21 strider det mot parlamentarismens grundprinciper att kungen, statschefen, är politiskt ansvarsfri. Statschefen är oavsättlig om han inte underlåter att fullgöra sina åligganden under minst sex månader. Han kan inte ställas till svars för sina gärningar. Han föds alltså att stå ovanför lagarna. Vänsterpartiet kommunisterna har samma uppfattning som LO:s kongress 1971, att monarkin bör avskaffas. Statschefens representativa uppgifter kan med fördel handhas av riksdagens talman. Denne är utsedd av folkvalda representanter och dessutom själv folkvald. De borgerliga partierna har i dag talat om kvinnlig tronföljd. Det är i och för sig inte förvånande när det gäller de partierna, men vad som är förvånande är att man åberopar kvinnoåret och den jämlikhetsdebatt som förs i dag i vårt land. Det är ett oerhört hyckleri från de borgerligas sida. Vad har kvinnlig tronföljd med kvinnoåret 1975 eller jämlikhetsdebatten att göra? Inte ett dyft! Jag anser att de borgerliga djupt komprometterar kvinnoåret och den jämlikhetsdebatt som förs i vårt land i dag genom sitt tjafs om kvinnlig tronföljd.

Då kan man koppla in jämlikhetsdebatten och kvinnoåret. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1. I reservation nr 4 i KU:s betänkande begär vi att regeringen tillkallar en parlamentarisk utredning rörande slopande eller förändring av gällande system med spärrar vid val till riksdagen. Efter de grundlagsändringar som företogs 1968-1969 har en rättvisare fördelning av mandaten kommit till stånd. De värsta orättvisorna togs bort. Men fortfarande befinner vi oss i det läget att valsystemet är en form av åsiktsgradering i och med att rösterna har olika värde. Det är nämligen så att en röst som läggs på ett parti som inte uppnår 4 96 av väljarna inte har samma värde som en röst som läggs på ett parti som når över fyraprocentsspärren. Vi har tidigare i debatterna i den här kammaren visat på att vid 1973 års val deltog mer än 5 160 000 väljare. Det innebär att ett parti skulle kunna samla över 200 000 väljare och likväl bli orepresenterat i riksdagen, beroende på att man inte når 4 96 av väljarna. Eller: Ett parti med 3,9 96 av väljarna blir helt utan riksdagsrepresentation, medan ett parti med 4 96 får 14 mandat. Var och en måste inse att detta är en orimlig bestämmelse som snarast måste bort. O'a det nu är så svårt för de övriga partierna att helt ta bort spärren, så borde det väl vara möjligt att få till stånd en diskussion om införandet av en lägre gräns för att eliminera de orimliga effekterna av nuvarande procentspärr. Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Jag tyckte nog att konstitutionsutskottets socialdemokratiske ordförande gjorde det litet lätt för sig när det gällde att diskutera de här konstitutionella frågorna. Han undrade beträffande frågan om val av statsminister om vi har den erfarenheten att talmannen brukar manipulera i kammaren. Nej, den erfarenheten har vi inte. Herr Johansson i Trollhättan utgick så att säga från ett normalfall, i vilket det egentligen inte krävs konstitutionella regler. Om man tänker efter litet grand så minns man att det var en huvudsak vid den grundlagsreform som beslutades nyligen att all formell makt skulle överföras från kungen till andra organ. Regeringsbildningsproceduren skulle inte i något avseende vara beroende av kungen. Det var vi ense om. Var det för att vi hade den erfarenheten att kungen hade manipulerat regeringsbildningsproceduren? Nej, uppenbart var det inte så. Man får gå tillbaka till de första åren av detta århundrade för att ens hitta lägen där den saken kan diskuteras. Orsaken var att vi ville att det inte ens i ett kritiskt läge skulle kunna finnas ett uns av inflytande över regeringsbildningsproceduren hos kungen. Om det var den svenska riksdagen helt ense. Den argumentation mot min linje som Hilding Johansson här driver kunde man lika gärna ha drivit för att bevara monarkens inflytande över regeringsbildningsproceduren. Ingen har nämligen påstått att han använt sitt inflytande för att manipulera folkviljan. Den argumentationen duger — Nr 7 inte för att avvisa dem som säger att det måste finnas klara regler som Onsdagen den garanterar att folkviljan inte kan manipuleras. 22 oktober 1975 Jag tycker att det var samma sorts argumentering som användes då I konstitutionsutskottets ordförande tog upp frågan om omröstningsregler — Vissa grundlagsfråinom regeringen och sade att finansministern kunde bli överkörd med = gor en rösts majoritet. Det är inte heller något normalfall. Men de regler vi vill få till stånd är att statsministern inte skulle få ensamrätt utan att man skulle tillämpa vanligt majoritetsstyre. Till detta fogade konstitutionsutskottets ordförande tanken att finansministern inte borde bli överkörd. På sitt sätt var det ganska avslöjande. Det var inte i första hand statsministern som man ville ge ökat inflytande i förhållande till Övriga statsråd utan det var finansministern. Vår linje är att vanliga parlamentariska omröstningsregler skall gälla i regeringen precis som i alla andra parlamentariska församlingar.

Herr talman! Herr Johanssons i Trollhättan anslag i sitt anförande tycker jag är litet märkligt. Han frågar varför vi nu skall diskutera de här grundlagsfrågorna, då det ju inte har hänt någonting nytt sedan riksdagen fattade beslut om den nya grundlagen för några år sedan. Ja, det skall naturligtvis påpekas att det då inte var något enhälligt riksdagsbeslut. Tvärtom fanns det ett stort antal reservationer när riksdagen tog den nya grundlagen. Det är självklart att vi som då hade andra uppfattningar än herr Johansson i Trollhättan håller fast vid dessa och så gott vi kan försöker vinna gehör för dem. En som däremot inte håller fast vid sin tidigare uppfattning är herr Johansson själv. Om jag minns rätt var han medlem av grundlagberedningen. När det gällde omröstningsregler inom regeringen sade grundlagsberedningen en sak som regeringen sedan ändrade på. Nu uppträder herr Johansson som advokat för den ståndpunkt som regeringen intog i frågan och som inom parentes sagt innebär en stärkt ställning för statsministern. Herr Johansson har uppenbarligen ändrat uppfattning i denna fråga. Vilka sakargument som har fått honom att svänga känner jag inte till, men det vore intressant att få dem redovisade. Vi vill gärna ha besked om varför herr Johansson inte tog hänsyn till de argumenten när han satt i grundlagberedningen. En sak är intressant i herr Johanssons argumentation om omröstningsreglerna i regeringen. Han säger att det här får väl ändå den och den regeringen klara upp inom sig själv och han förutsätter att det då inte sker några olyckor. I det resonemanget tycker jag mig märka synen att detta med att regera är ett partis ensak och det skulle inte vara svårare att ändra omröstningsreglerna inom regeringen än i den socialdemokratiska partistyrelsen. Men så är det inte, därför att här gäller det en konstitutionell fråga som sannerligen inte bara berör ett parti, utan som har betydelse för invånarna i landet. 21 Herr talman! Min repliktid räcker inte till för att ytterligare kommentera herr Johanssons utförliga inlägg. Jag bara konstaterar att när det gällde frågan om kvinnlig tronföljd kunde jag med bästa vilja i världen inte uppfatta något sakargument från herr Johanssons sida, utan jag får tolka det som att man från socialdemokratiskt håll är beredd att mota monarkin på alla upptänkliga sätt och därför, herr talman, inte vidtar självklara reformer på detta område.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan frågar om det har hänt något nytt på det här området. Ja, när det gäller problemet med omröstningsregler inom regeringen är detta väl inte en riktigt korrekt fråga. Där finns det bara en principiell ståndpunkt, och vi vet inte exakt hur reglerna har tillämpats inom regeringen. Då kan man naturligtvis säga: Låt oss vänta tills det händer en olycka. Låt oss sedan vidta förändringar. Men detta är väl tvärt emot vad herr Johansson i Trollhättan har sagt i andra sammanhang. När vi diskuterade tystnadsplikterna i utskott och kam mare, sade herr Johansson att här måste vi redan från början ha klara — Nr 7 regler för vi skall inte vänta med att införa några bestämmelser tills Onsdagen den det inträffar en olycka. 22 oktober 1975 Jag tycker inte att herr Johansson har sin mest konsekventa dag i de här frågorna.

Detta bara därför att man till varje pris vill bli kvitt den monarki som man i annat sammanhang här i kammaren ställt sig bakom. Jag hyser självfallet respekt, herr talman, för de människor som har en republikansk inställning, men jag skulle hysa betydligt mera respekt, om de i praktisk handling vågade visa den republikanska inställningen och inte som nu försöker sitta på två stolar samtidigt. För det är vad socialdemokratin har gjort i fråga om monarkin och den kvinnliga tronföljden. Jag tycker, herr talman, att den sitsen vid det här laget borde vara synnerligen obekväm och att den speciellt kvinnoåret 1975 känns ganska smärtsam.
Herr talman! Talmannens starka ställning vid en regeringsbildning sammanhänger ju med att han enligt regeringsformen ensam har rätt att föra fram förslag till statsminister. Det är alltså i den meningen som kammarens inflytande är begränsat. Vi menar att också kammaren bör ha initiativrätt och att det i regeringsformen skall införas en bestämmelse om att ett visst antal av riksdagens ledamöter skall ha rätt att föra fram förslag till statsminister. Det tror jag är i överensstämmelse med en god parlamentarisk tradition.

Herr talman! Varje land formar sitt statsskick, sin folkrepresentation utifrån det egna landets traditioner och förhållanden. När jag nu tar upp frågan om ledamotsantalet i Sveriges riksdag vågar jag göra det konstaterandet att en direkt jämförelse med andra länders parlament inte är möjlig. Vårt land har, i jämförelse med många andra länder, en stor riksdag i relation till folkmängden. Mot varje ledamot i denna kammare svarar en befolkning på mellan 23 000 och 24000 personer. Men vi behöver inte gå många decennier tillbaka i tiden för att finna ännu lägre tal —så lågt som 13 000 å 14 000 personer om vi går tillbaka ungefär till 1910. Förklaringen ligger i att Sverige är ett ytmässigt stort land med betydande glesbygdsområden men med en traditionell inriktning att ge även dessa områden chans till representation i riksdagen. Tvåkammarriksdagen hade ju 380-384 ledamöter. Denna inriktning blev på allvar ifrågasatt i samband med utredningen om enkammarriksdagen. Men författningsutredningens propå om 290 Iedamöter blev som bekant ordentligt överkörd. Kvar på skansen står endast moderaterna, som alltsedan den partiella författningsreformen 1968 envist kritiserat det nuvarande ledamotsantalet 350, det som om något år sjunker till 349. Den stormande kritik som präglade moderaternas inlägg i författningsdebatten den 17 maj 1968 har mojnat betydligt på senare år. Den gången spådde man från moderat håll att en riksdag på 350 ledamöter skulle bli otymplig, mindre rationell, mindre funktionell osv. Hur har utvecklingen då blivit? Såvitt jag förstår har spådomarna inte besannats. Antalet kvällsplena är inte större än att en normalt frisk person står ut med dem. När man inte längre orkar står många villiga, yngre krafter beredda att ta över. Vi lever under vissa debattrestriktioner, det är sant, men det är snarast till nytta. Det leder till större koncentration i anförandena och tätare byten i talarstolen, till glädje för dem som eventuellt lyssnar på oss. Skulle man däremot ha följt yrkandet på 299 ledamöter — det fanns t.o.m. ännu lägre bud — skulle vi i dag ha haft sämre arbetsförhållanden inom riksdagspartierna. Arbetet i kommittéerna skulle ha delats på färre, möjligheterna till specialisering och fördjupning skulle ha varit mindre, arbetsbelastningen på den enskilde riksdagsledamoten skulle ha blivit större. Den tiden måste då tas någonstans — med säkerhet skulle kontakten mellan väljaren och den valde blivit lidande. Och hur skulle en drastisk nedskärning slå ur regionalpolitisk syn = Nr 7 punkt? De befolkningssvaga områdena har redan i dag glest mellan ledamöterna. Det ger i sin tur en negativ effekt på partiernas representation. Jag bortser här från Gotlands speciella läge och pekar på Jämtlands valkrets med numera endast två partier representerade här i kammaren. Vissa grundlagsfrå 50 mandat färre att dela på skulle föra ytterligare valkretsar in i samma = gor situation. Kanhända ligger här förklaringen till folkpartiets försiktiga skrivning i årets utskottsbetänkande. År 1973 hade folkpartiet en reservation till förmån för 299 ledamöter. År 1974 hade folkpartiet ett särskilt yttrande med löfte om konkreta förslag nästa år. I år, 1975, har folkpartiet ett, milt uttryckt, intetsägande särskilt yttrande. Vad händer 1976? Vågar man hoppas på en motsvarande tillnyktring också från moderaternas sida? Jag vill i alla fall notera att moderaterna i år varken i sin motion eller i sin reservation flaggar med något konkret alternativt ledamotsantal. Man hemställer bara om förslag till minskning av riksdagens ledamotsantal. Herr talman! Själv hemställer jag om avslag på moderaternas reservation och yrkar bifall till utskottets betänkande under p. 3.

Herr talman! Argumenten för en sänkning av ledamotsantalet här i kammaren har moderata samlingspartiet utvecklat i partimotioner till riksdagarna under ett antal år. Jag vill bara göra det konstaterandet att när man gick till att skriva den nya grundlagen på 1960-talet rådde det en relativt stor enighet om att man skulle ha ett väsentligt mindre ledamotsantal än det som sedan blev fallet. Och, herr talman, varför blev detta fallet? Vågar jag den gissningen att det berodde på skäl som jag inte betraktar som särskilt sakliga, nämligen att man när tiden för beslutet närmade sig upptäckte att dess värre en och annan ledamot skulle tvingas lämna riksdagsarbetet? Då gjorde man så att man tog ett ledamotsantal som ungefär låg på den nivå som de två tidigare kamrarna hade tillsammans. Mycket märkligare än så, herr talman, är faktiskt inte beräkningarna bakom att riksdagen i dag råkar ha 350 ledamöter. Med herr Nordins resonemang borde vi öka ledamotsantalet ytterligare här i kammaren för att på så sätt se till att så många områden som möjligt fick en tillfredsställande representation. Jag vägrar, herr talman, att tro att det bara är antalet ledamöter som har betydelse för kontakten mellan riksdagsledamöterna och deras väljare. Det finns en lång rad möjligheter att förbättra den kontakten såväl i storstäder som i glesbygder, och jag tror inte att väljarna i gemen upplever storleken på vår internationellt sett mycket stora riksdag som ett uttryck för att vi till varje pris strävar efter att hålla kontakten med väljarna. Dessutom, herr talman, tycker jag nog att de farhågor som moderata samlingspartiet uttryckte när vi fick den här stora riksdagen i stort sett har slagit in. Riksdagen kunde säkerligen ha arbetat smidigare om den haft ett mindre ledamotsantal än i dag.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö sade att det inte skulle vara särskilt sakliga skäl som låg till grund för riksdagens beslut om 350 ledamöter. Han insinuerade att den gamla riksdagen stannade vid det talet för att så många som möjligt skulle få bli kvar. Det skulle betyda att riksdagsledamöter i allmänhet är själviska. Så ser alltså en sann moderat på en riksdagsman av i dag! Men han har inte frambragt något skäl mot att det kan tänkas att svenska folket vill ha en riksdagsman inom rimligt avstånd. Människorna i vårt land anser nog att riksdagsledamöterna har även andra funktioner än att föra mer eller mindre kvalificerade debatter i talarstolen och i bänken. Skälen för ett lägre ledamotsantal kan vara två. Det ena skälet kan vara praktiska hänsyn, men här har i varje fall herr Björck ännu inte — trots att han har diskuterat denna fråga i flera år — lagt fram något bevis för att det är praktiskt olägligt med det nuvarande ledamotsantalet. Då återstår egentligen bara den andra tänkbara förklaringen, nämligen att herr Björck och hans parti av rent ideologiska skäl anser att det är bra att det är få människor som har mycket att besluta om, dvs. centraliseringsprincipen. Jag kan i och för sig ha respekt för att herr Björck har grundat sin mening på den uppfattningen, men personligen har jag en annan uppfattning, och jag tror också att majoriteten av svenska folket delar den uppfattningen.

Herr talman! Nej, jag tror inte att riksdagsmännen i gemen är själviska och till varje pris vill sitta kvar här i kammaren. Men jag konstaterade, och det kan var och en som har följt den debatt som föregick beslutet om 350 ledamöter göra, att man från början var inriktad — inom alla partier, herr Nordin! — på ett mindre ledamotsantal än 350. Den åsikten vann mindre och mindre gehör ju närmare dagen för beslutet man kom. Jag tror däremot att det vittnar om en grotesk övertro på enskilda riksdagsledamöters möjligheter att hålla kontakt med väljarna att den här kontakten plötsligt skulle bli av noll och intet värde om man ändrade ledamotsantalet från 349 till exempelvis 299 i fortsättningen. Jag skall bara än en gång, herr talman, eftersom jag inte vet om herr Nordin lyssnade förut, citera vad socialdemokraten Sten Sjöberg skrev om detta i SIA-tidningen för någon vecka sedan: ”Man behöver inte vara moderatanhängare för att instämma i kravet på en väsentlig nedskärning av antalet ledamöter i parlamentet.

22 oktober 1975
Herr talman! Herr Björck i Nässjö lyssnade tydligen inte på mig, för — gor jag sade inledningsvis att en direkt jämförelse mellan olika länders parlament och deras ledamotsantal inte är möjlig. Skälen redovisade jag också i mitt inlägg. Sedan tillät jag mig uttrycka den fromma förhoppningen att en tillnyktring var på väg bland moderaterna, men det var naturligtvis för mycket begärt. Jag har i alla fall fått belägg för att folket i övrigt mer och mer tycks stanna för att den här siffran — 350 eller snart 349 — är ganska rätt vald. Vi får väl leva vidare med den moderata kritiken mot det ledamotsantalet.

Herr talman! Jag har gått upp här i dag för att tala i två frågor, nämligen frågan om kvinnlig tronföljd och frågan om befordringsgrunderna vid statliga tjänstetillsättningar. Det har redan gjorts många tunga inlägg för kvinnlig tronföljd, bl.a. av herr Björck i Nässjö. Jag instämmer i allt vad han har sagt och vill endast tillägga några ord. Vår nya regeringsform innehåller inte något generellt stadgande mot könsdiskriminering. Bestämmelsen i regeringsformen 1:8 angår domstolars och förvaltningsmyndigheters saklighet och opartiskhet och förbjuder särbehandling bl.a. på grund av kön. Man skall alltså inte gå så långt att man påstår att en negativ inställning till kvinnlig tronföljd står i strid med grundlagen, men man kan utan vidare säga så här: Den princip som ligger bakom regeringsformen 1:8 har inte följts upp i successionsordningen. Kungens betydelse i dag är att vara samlande över partigränserna. Han representerar vårt folk inom och utom landet. Hur kungens starka symbolvärde accepterats av svenska folket, inbegripet socialdemokratiska myndighetspersoner, har här i dag vältaligt skildrats av Bertil Måbrink. I den delen behöver jag endast hänvisa till hans uttalanden. Det är på grund av detta starka symbolvärde, som kungamakten har hos oss i dag, som frågan också är en jämlikhetsfråga. Det förvånar även mig att inte de socialdemokratiska kvinnorna har opponerat sig mot att den symboliskt starkaste ställningen i landet skall vara stängd för kvinnor. Tidigare talare har kastat ett sken från vårt kvinnoår över den här frågan. Jag vill därför tillägga: Tro nu inte att frågan faller den 31 december 1975 med kvinnoårets slut! I FN har proklamerats nödvändigheten av fortsatt uppmärksamhet på jämställdhetsfrågorna under de närmaste tio åren. Om vi inte vinner voteringen i dag kommer vi igen med frågan om kvinnlig tronföljd. Jag yrkar bifall till reservationen 2. Herr talman! Jag övergår till frågan om befordringsgrunderna vid stat 33 liga tjänstetillsättningar. I en partimotion från moderata samlingspartiet med anledning av 1973 års proposition i författningsfrågan kritiserades omformuleringen av lagtexten beträffande befordringsgrunderna. Vi har tagit upp frågan igen i motionen 1975:995, och nu föreligger en reservation från oss och folkpartiet. I den äldre regeringsformen tillmättes endast förtjänst och skicklighet betydelse vid bedömning av sökandes kvalifikationer. I den nya regeringsformen har skett en vidgning av omständigheter som kan tillmätas betydelse genom ordalydelsen i 11 kap. 9 § andra stycket, där det nu talas om ”sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet”. Denna vidgning skedde, sades det under förarbetena, med hänsyn till att det kunde finnas arbetsmarknadssynpunkter och lokaliseringspolitiska synpunkter som borde beaktas. Givetvis kan det föreligga skäl av det slaget som i särskilda fall bör få betydelse. Men man kan här fråga om den formulering som valts är lämplig när det gäller att ge möjligheter att ta sådana hänsyn. För det första: Om man genomgående införde en praxis som innebar att man tog hänsyn till arbetsmarknadssynpunkter och lokaliseringspolitiska synpunkter — var skulle vi hamna då? Jag bedömer det som utomordentligt farligt att ha detta som generella befordringsgrunder. I extrema fall skulle det kunna leda till att den som vill ha en tjänst ser sig tvungen att meritera sig lokalpolitiskt — samla lokalpolitiska meriter på samma sätt som man samlar på sig sakliga meriter, kunskaper, för att kunna erhålla en tjänst. Det kan alltså ligga en fara i detta. Jag vill naturligtvis inte avvisa tanken på att man i särskilda fall skall kunna ta hänsyn till sådana synpunkter, men det bör ske restriktivt. För det andra: När man formulerar på detta sätt, när man säger ”sakliga grunder” och därmed vill ange möjligheten att ta hänsyn till arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska synpunkter, innebär ju det att man öppnar dörren även för andra skäl än de två angivna. Det finns alltså en osäkerhet om vilka skäl man egentligen har sett sig föranlåten att öppna dörren för. Hilding Johansson ställde en direkt fråga till mig: När har tolkningssvårigheterna framträtt? Jag vill svara att jag inte har något exempel att direkt peka på. Men det är inte det saken gäller i dag. Saken gäller hur vi skall formulera för framtiden. Då kommer en annan principiellt viktig synpunkt in i bilden, nämligen följande. När det gäller befordringar inom statlig tjänst har vi inte bara det enstaka aktuella tillsättningsärendet för ögonen. Förfarandet vid tillsättning av offentliga tjänster har betydelse för den tilltro allmänheten kan hysa för statsmakterna, och det är det som är poängen i hela resonemanget här. Skulle det bli flera kontroversiella tillsättningar så kan allmänheten komma att spekulera över vilka skäl som verkligen har tillmätts betydelse. Redan i den spekulationen ligger en fara därför att den kan rubba tilltron till statsmakternas saklighet och objektivitet. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som vi i moderata — Nr 7

Herr talman! Låt mig en stund återgå till frågan om kvinnlig tronföljd - en fråga som jag tidigare har haft synpunkter på som är väl kända. När man i dag vill åberopa kvinnoåret och jämlikheten så är det för mig inte någon pinsam situation — lika litet som det var det för Hilding Johansson — att stå här i dag. Detta är ingen fråga för kvinnoåret, Anders Björck m.fl. Och pinsamheten som Anders Björck talade om borde gälla de borgerliga, eftersom de aldrig har önskat ändra nuvarande successionsordning när det t.ex. fanns hemmavarande prinsessor som var äldre än konungen. Som jag har uppfattat tanken med kvinnoåret och jämlikheten så är det för mig diskriminerande att ta in dessa begrepp i det här sammanhanget. Som jag också tidigare har sagt är det ingen jämlikhetsfråga när man ärver ett ämbete. Dessutom har jag alltid haft svårt att förstå brådskan hos de borgerliga kamraterna — jag har uttalat det härifrån talarstolen förut — när det gäller frågan om kvinnlig tronföljd. Frågan är ju på intet sätt aktuell i dagens situation, eftersom man inte vill ändra successionsordningen för dagen. Vi har jämlikhetsfrågor där lösningen kan genomföras nu, t.ex. på arbetslivets områden, men där inte alla här i kammaren vill vara med om att öka jämlikheten. Det gäller exempelvis jämlikheten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om man emellertid nu önskar denna jämlikhet — jag upprepar att jag inte anser att det är någon jämlikhetsfråga — så gäller den ju för en enda familj. Jämlikheten mellan män och kvinnor bör ge samma chans för alla familjer, och det kanske skulle bli litet svårt för riksdagen att ordna det i detta fall. För dagen har vi ju en ensam manlig monark. Jag erkänner — Anders Björck efterlyste ett ställningstagande — att jag 35 är för republik och alltså principiellt inte för att utöka möjligheterna för familjen Bernadotte. Men den frågan är inte för dagen aktuell, eftersom jag i utskottet har stött den kompromiss som kom till stånd i grundlagberedningen. Jag förstår emellertid inte att man så frenetiskt fortsätter att driva frågan just nu. I grundlagen står ju att riksdagen för den händelse konungahuset skulle utslockna skall få rådrum att ta ställning till den framtida statsformen. Är man på borgerligt håll redan nu övertygad om att man när den dagen kommer — om detta nu skulle inträffa — skall vara i minoritet för sitt förslag och att man alltså måste använda sig av jämviktsläget i den nuvarande riksdagens sammansättning? Att begagna kvinnoåret och jämlikhetstanken som slagträ i debatten i dagens situation är inte hållbart, som jag ser det. Jag skall inte gå närmare in på denna del av frågan, för det tyckte jag att Bertil Måbrink utvecklade så väl att jag helt kan instämma med honom, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.